Herr talman! Jag noterar med: tillfredsställelse att också herr Tobé konstaterar att det arbete som man nu håller på med inom kommunikationsdepartementet i och för sig är ganska svårt. Det gäller ju att försöka skapa instrumenten för en ny typ av planering, att försöka skaffa underlag för att vi så småningom som politiskt ansvariga skall kunna träffa beslut om hur denna typ av riksplanering enligt vår uppfattning skall gå till. På alla de punkter där herr Tobé refererade till statsrådet Palme vill jag förklara att vad han har sagt från denna talarstol i denna fråga också gäller för mitt vidkommande. Det program som han har kungjort i tidigare interpellationssvar och den inställning han har haft i olika avseenden gäller för kommunikationsdepartementet och för regeringen också i dag. Jag prövade kammarens tålamod ordentligt genom att läsa upp det långa svaret. Min avsikt var, det skall jag gärna medge, att därigenom få tillfälle att belysa hur många problem man får ta ställning till redan när man diskuterar hur man skall kunna bygga upp formerna för denna typ av planering. I svaret har jag ändå inte sagt allt som kan sägas — om jag hade gjort det hade säkerligen både talmannen och kammarens övriga ledamöter blivit otåliga. Jag har dock aviserat att vi till sommaren kommer att publicera resultatet av metodstudierna. Eftersom herr Tobé är planerare av facket vet han säkerligen att man, när man sysslar med sådant här arbete, vill välja en lämplig tidpunkt för att publicera de resultat man kommit fram till; man vill nå en bit på vägen innan man lämnar ut materialet till offentligheten. Så som vi nu har tänkt oss riksplaneringen blir den i hög grad ett resultat av beslut som fattas i demokratisk ordning av planeringsorgan på lokal och regional nivå samt på riksnivå — en form, hoppas vi, av växelverkan mellan planering på de olika nivåerna. Den planskiss som kommer att vara det första försöket till en sammanfattning av de olika samhällssektorernas anspråk på mark kommer naturligtvis i vanlig ordning att remitteras för diskussion.

Det är glädjande att man numera även på borgerligt håll inser nödvändigheten av en effektiv planering under samhällets ledning på detta område. Jag erinrar om det motstånd som på sin tid restes mot tillkomsten av strandlagen. Jag skall inte rikta någon anklagelse mot:'herr Tobé härför, ty jag tror inte ett ögonblick att han representerar det motståndet, men jag erinrar likväl om de diskussioner som vi då hade. Olika initiativ från socialdemokratins sida för att åstadkomma en effektivare samhällsplanering misstänkliggjordes som uttryck för överdriven lust till centraldirigering. Tanken på en fysisk riksplanering möttes från början med samma argu ment. I dag är man så angelägen att få denna till stånd att man ofta i debatten bortser från att vi här står inför en helt ny uppgift som kräver ett omfattande arbete även på expertnivå. Herr Tobé, som har god erfarenhet av fysisk planering, inser dessa svårigheter -— det är jag väl medveten om — och inser omfattningen av sådant arbete. Han förstår säkert också att den tid som har angivits som nödvändig för förberedelsearbetet är mycket rimlig mot bakgrunden av den tid som betydligt enklare arbeten för översiktlig planering tar i anspråk. Herr Tobé tillhör själv den utredning som har att se över byggnadslagstiftningen. Där gäller det att ändra befintliga former för planeringen enligt givna direktiv. Trots detta misstänker jag att det kommer att ta sin tid för den utredningen att nå resultat. För den fysiska riksplaneringen är det fråga om att skapa en ny form för planering, varvid vi måste börja med metodstudier och inventeringar, sammanställningar och bearbetning av material från olika samhällssektorer. Svårighetsgraden i den uppgiften gör den inte mindre tidskrävande. Vi hyser emellertid förhoppningen att vi 1971 skall kunna vara färdiga med det underlag för den offentliga debatten som vi kommer att behöva. Då tror jag att vi också blir färdiga innan bygglagutredningen hunnit lämna ifrån sig några mera slutgiltiga resultat. Låt mig med tanke på den debatt som förts i en tidning om denna fråga slå fast att det inte pågår någon hemlig fysisk riksplanering i kanslihuset av tekniker som fattar politiska beslut. Den arbetsgrupp som arbetar med förberedelserna för den fysiska riksplaneringen håller på att skaffa fram det underlag vi behöver för att i vanlig demokratisk ordning kunna diskutera oss fram till lämpliga former för denna viktiga uppgift.

Herr talman! Först vill jag säga att min interpellation skrevs och inlämnades innan det reportage, som statsrådet omnämnde, publicerades. Jag var alltså inte på något sätt inspirerad av detta. Jag skrev emellertid i min interpellation att jag var litet oroad av den uppgjorda planskissen. Statsrådet gjorde ingen bestämd skillnad mellan å ena sidan metodikstudierna, åtgärdsinventeringarna och arbetet i övrigt och å andra sidan denna planskiss. Jag vill påpeka att en planskiss så snart den lämnas ut blir styrande. Man tar ett oerhört ansvar om man släpper ut en planskiss med en disposition, som på något sätt är fysiskt betingad och som anger var olika objekt skall placeras in. Man kan möjligen som ett förstudium göra en planskiss över Frankrike, Danmark eller något annat land, som vi inte har något som helst ansvar för, bara för att arbeta in metodiken. Jag vet inte vad man tänkt sig att .en planskiss skall innehålla. Var huvudstaden och andra större komponenter i bilden skall ligga vet vi ju redan, men när det gäller lokaliseringar av stor vikt med avseende på industrier, värmekraftverk, kärnkraftverk och annat, som omtalas i interpellationssva Tet, vet vi att en planskiss får styrande inverkan så snart den släpps ut. Vi "vet vilken betydelse planarbeten får i kommunala sammanhang, utan att de har någon som helst rättsligt bindande kraft. Man tar därför på sig ett mycket stort ansvar om man lämnar ut planskisser, som enbart är grundade på expertarbete. Statsrådet ironiserade vidare något över att oppositionspartierna i riksdagen inte skulle ha varit särskilt intresserade av planering o. d. Han sade inte så mycket om detta — man kan nästan säga att han omedelbart tog till baka sitt påstående. Däremot ville han ha beröm för att socialdemokraterna är plansinnade och dessutom är det på ett måttfullt sätt. De skulle inte visa någon överdriven lust för centraldirigering när vi nu börjar arbeta med riksplanering o.d. För att undvika en misstanke i denna riktning borde man emellertid när man nu kommer till det andra steget, där det inte längre bara gäller metodikstudier och sådant — även om statsrådet gjorde gällande att även planskissen skulle vara en metodikstudie — försöka förankra arbetet på ett bättre sätt. Det är viktiga saker det gäller. De är viktiga för riket och för de övriga beslutsfåttarna och de har betydelse för hur vår miljö utformas. Därför borde man försöka åstadkomma något ordentligt på en gång. Jag tror inte att jag i mitt föregående anförande nämnde vilken vikt jag lägger vid att planering och genomförande ligger nära varandra. Finansministern fällde ett yttrande i årets remissdebatt, som jag då tog upp i mitt anförande, vilket inte åhördes av något statsråd. Finansministern sade att den som skall planera också skall betala kalaset — annars blir det ingen planering som har anknytning till verkligheten. Detta uttalande gällde inte den fysiska planeringen, men jag skulle vilja göra det till mitt i detta sammanhang.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

Herr talman! En kommitté bestående av kommunalmän från Halland har med anlitande av expertis gjort en undersökning beträffande europaväg 6 genom länet. Av det framlagda materialet framgår att europaväg 6 med hänsyn till trafikbelastningen icke på långt när fyller kravet på vare sig framkomlighet elier trafiksäkerhet. Undersökningen har också rönt stor uppmärksamhet i såväl radio och TV som i pressen. Vägfrågor behandlades så sent som den 11 april i riksdagen. Därvid hade riksdagen att ta ställning till en motion med krav på snabbare utbyggnad av en viss del av europaväg 6 till motorväg. Statsutskottet skriver i anslutning härtill i sitt utlåtande nr 6, att planering och projektering genom vägverkets försorg sedan länge pågår angående utbyggnad av ifrågavarande sträcka. Med hänvisning till ovanstående hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få ställa följande frågor: 1. Vill herr statsrådet i korthet redogöra för den planeringsoch projekteringsplan, som föreligger angående europaväg 6, samt 2. i anslutning härtill för den tidsplan för utbyggnad av europaväg 6 till motorväg som nu kan skönjas?

Herr talman! Debatten om radio och TV bör ses mot bakgrunden av den explosionsartade tekniska utveckling som ägt rum på TV-området. Hittills har TV-sändningarna till mottagarna i de olika hemmen haft en mycket begränsad räckvidd. Varje land har självt kunnat besluta. om det vill ta emot eller sända vidare några program från utlandet, vare sig dessa förmedlats via satellit eller på annat sätt. Man har därför kunnat bestämma sin TV-politik utan att på något avgörande sätt ta hänsyn till de internationella sammanhangen. Nu rycker den dag närmare då sändningar kan ske direkt från satellit till den enskilda mottagaren i hemmet. Det enda som behövs är någon form av tillsats för att kunna ta emot dessa program. Det faktum att man alltså inom några få år kan beräknas sända program direkt från en TV-satellit till en mottagare i den enskilda människans hem gör ju, att det inte längre är möjligt att bedriva någon isolerad TV politik. Vi tvingas att intensifiera det internationella samarbetet. Självfallet innebär denna tekniska utveckling enorma möjligheter. Låt oss bara ett ögonblick tänka på vilka möjligheter som därigenom kan ges när det gäller utbildning i de fattiga länderna — för att bara nämna ett enda exempel. I detta sammanhang öppnas helt nya perspektiv. Men utvecklingen innebär självfallet också risker, och det är därför vi måste få till stånd internationella överenskommelser. Jag måste beklaga, herr talman, att förhandlingarna om det internationella satellitorganet Intelsat har gått så dåligt. Delvis beror det väl på den mycket svaga förhandlingsposition Europa har i detta sammanhang. Vi har inte inom Europa kunnat samla oss till att tillverka ens en enda experimentsatellit för eurovisionssändningarna. Detta är inte bara Sveriges fel — det erkänner jag gärna. Det finns många hinder som medfört att detta arbete försenats. Men det är dock ett faktum att Sverige ännu icke har tagit ställning till detta projekt, och jag vill uttrycka den förhoppningen att Sverige snart skall inta en positiv ståndpunkt till arbetet på en europeisk satellit. Det skulle bl.a. bidra till att stärka vår förhandlingsposition när det gäller de stora internationella sammanhangen. Den svenske radiochefen har nu fått det hedrande uppdraget att vara ordförande i den FN-kommitté, som skall försöka komma fram till internationella regler för TV-sändningar via satellit. Det innebär givetvis inte att Sverige skall kunna pressa på de andra länderna just de regler som vi själva har eller att Sverige skulle kunna utöva någon vetorätt i det internationella TV sammanhangket. Vi måste givetvis placera in vår TV-politik i detta internationella sammanhang.

Denna reservation syftar alltså till att få till stånd en utredning: i avsikt att göra det möjligt att bryta radiooch TV-monopolet under former som är betryggande för en opartisk programverksamhet. Jag har, herr talman, varit något förvånad över det motstånd man från många håll rest mot tanken på att bryta upp radio-TV-monopolet. Vi anser ju alla att tidningsmonopol inte är bra. Vi tycker att det inte skulle vara bra om vi skulle få en enda stor tidning i vårt land. även om ledningen för en sådan tidning skulle ha de allra bästa föresatser, skulle den ändå inte kunna ge en allsidig bild av skeendet i landet. Dessutom skulle givetvis det effektivitetsincitament, som en konkurrens alltid utgör, försvinna. Jag är alltså förvånad över att de som är bestämda motståndare till ett tidningsmonopol så länge utmålade monopolsituationen som idealisk när det gäller radio och TV. Jag vet mycket väl att de tekniska förutsättningarna inte medger någon fri etableringsrätt för etermedierna, men redan två självständiga konkurrerande företag med målsättningen att vart för sig ge en så allsidig bild av verkligheten som möjligt skulle innebära en klar förbättring. Urvalet av åsikter, nyheter och informationer blir rikare och mer allsidigt, olika grupper inom samhället får lättare att komma till tals, och om ett av de två företagen skulle vägra att ta upp någon fråga har man möjlighet att gå till det andra företaget. Man blir inte helt beroende av ett enda företag. Det skulle givetvis också vara en fördel för dem som arbetar inom radio och TV att inte bara ha att göra med ett enda dominerande företag. Genom organisationen av de två kanalerna har i viss utsträckning hänsyn tagits till detta behov. Man har alltså erkänt att det är bra med konkurrens också när det gäller. TV. Men det finns många, herr talman, som tvivlar på att den form som valts kommer att vara effektiv. Är det inte risk för att sätta sig mellan stolar när man vill behålla den centrala ledningen över båda kanalerna men ändå skapa ett. konkurrensmoment? Herr talman! När man hör en del utläggningar från socialdemokratiskt håll beträffande frågan om två fristående TV-företag, varav det ena skulle vara reklamfinansierat, får man intrycket att den socialistiska ideologin skulle innebära ett klart avståndstagande från reklamfinansierad TV. Låt oss då se på förhållandena i ett annat land än vårt med . socialdemokratisk regering. Jag tänker på Storbritannien, där premiärminister Harold Wilson inte bara behåller systemet med ett reklamfinansierat TV-företag vid sidan av de två andra kanalerna utan också vid flera tillfällen på ett demonstrativt sätt har visat att han tycker att det kommersiella TV-företaget har bättre program. Och när två framstående medlemmar av den engelska regeringen i höstas kritiserade TV:s politiska bevakning var det BBC som kritiken gällde. Man sade — jag vill inskjuta om någon skulle tycka att skildringen verkar välbekant att jag talar om två engelska regeringsledamöters kritik av politiska program i engelsk TV. De två regeringsledamöterna säger att BBC i vad gäller de politiska inslagen eftersträvar en underhållningseffekt, utgår från att tittarna är så politiskt ointresserade att inslagen måste dramatiseras. En häcklare på ett möte, en uddig eller frän replik är mera TV-mässig än ett referat av kärnpunkterna i det politiska budskap som framförts. Men i Storbritannien finns ju konkurrens — man har två företag. Och jag tror att vi kan vara överens om en sak, nämligen att konkurrensen mellan de olika. TV-företagen i Storbritannien verksamt bidragit till att höja kvaliteten på både BBC:s och ITV:s program. Ett annat skäl att utreda möjligheterna för en reklamfinansierad TV är själva finansieringsfrågan. Vår licenskostnad ligger redan över de 160 kronor som det talades om i den stora TV-debatten 1966, och dessutom finns tillägget för färg-TV Enligt en uppställning som jag tagit med mig här har Sverige nu den högsta licenskostnaden i Europa. Utvecklingen framåt visar att de licensavgifter som tas ut på inget sätt räcker till att finansiera den framtida utbyggnaden av TV. Man frågar sig varför departementschefen inte vill tala om vad en TV licens i framtiden kommer att kosta, om vi inte får någon reklamfinansierad television. Det har gissningsvis nämnts en sammanlagd licenskostnad på 350— 400 kronor, men det vore intressant att få höra några kommentarer på den punkten. Då säger man: Vi vill inte ha någon reklamfinansierad TV. även om denna skulle ge vissa fördelar — vilket man alltså erkänner — skulle den ha enormt stora nackdelar. Och man pekar så genast på förhållandena i USA. Jag har haft tillfälle att se en hel del TV i USA, men jag skall inte gå in på programmen där, även om man kan göra den lilla reflexionen att den icke-kommersiella televisionen i Sverige köper rätt många program från denna förkättrade kommersiella amerikanska TV och att alla dessa program inte ligger på högsta tänkbara kulturella nivå. Jag skall emellertid som sagt inte diskutera detta, eftersom det inte har något att göra med dagens ärende. Vi 'har aldrig siktat till att få något amerikanskt system. I reservationen sägs det klart ut under vilka villkor ett reklamfinansierat TV-företag skulle kunna etableras. För det första skulle det finnas särskilda bestämmelser för = aktieteckningen i syfte att förhindra att någon viss maktgruppering får ett avgörande inflytande. Vi har nämnt möjligheten att pressen och folkrörelser skulle kunna gå in som delägare. För det andra måste det vara hårda regler i fråga om annonseringen. Reklam får endast sändas mellan olika program eller i sam .manhängande programblock och helt skiljas från programverksamheten. Det måste klart framgå att det är fråga om annonsering, och ett visst program får inte bekostas eller understödjas av annonsörerna. Dessa skall alltså inte ha något inflytande över programmens utformning. För det tredje får inte företagets styrelse och finansiärer ha något inflytande över programverksamhetens karaktär. Samma regler för opartiskhet och ansvar skall gälla för ett reklamfinansierat företag som gäller för Sveriges Radio. Jag skall nu gå över till de internationella sammanhangen. Vad kan den framtida utvecklingen på det tekniska området innebära? Såvitt jag kunnat se av en uppställning över 17 europeiska länder och förhållandena när det gäller TV är det bara 4 av dessa 17 som inte har reklam i sin television. Låt oss anta att det i ett internationellt sammanhang skulle bli majoritet för att man under vissa mycket bestämda förutsättningar skulle godtaga reklam i satellit-TV och att Sverige skulle vara motståndare till detta. Kan då Sverige utöva någon vetorätt och säga: »Nej, alla länder måste följa oss. Vi tar inte någon hänsyn till internationella sammanhang.” De tekniska förutsättningar för att ta emot programmen även i vårt land finns ju.

Det är väl ingen som tror att det skulle finnas gehör för någondera av dessa metoder, metoder som vi så hårt kritiserat när det gäller de kommunistiska länderna och som vi sannerligen inte vill ha i vårt land. Jag tror att det perspektivet gör att vi under alla förhållanden måste ompröva vår hållning till en reklamfinansierad TV. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservationen 1 vid statsutskottets utlåtande. Utskottet har också behandlat ett par motioner i denna kammare — även väckta i första kammaren — som gäller programverksamhetens karaktär i Sveriges Radio. I motionen II:711 begärs en översyn av avtalet mellan staten och Sveriges Radio eller en kommentar till den paragraf i avtalet som talar om att bolaget skall hävda de grundläggande demokratiska värdena. Utskottet har enhälligt avstyrkt denna motion liksom motionen I1:137, vari det mera talas om programverksamhetens karaktär över huvud taget. Vi har sagt att det avtal som nu är träffat gäller för en lång tid framåt och att där finns klara regler. I utlåtandet har vi gjort ett kort referat av de regler som gäller för programverksamheten. Jag tror inte att alla TV-tittare och radiolyssnare här i landet har klart för sig vilka rättigheter de har gentemot Sveriges Radio, och därför kan det vara nyttigt att nämna, att det i avtalet — enligt utskottets referat — sägs att programverksamheten skall ”i sin helhet präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Bolaget skall före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmen. Felaktig sakuppgift skall beriktigas när det är påkallat, och den som har ett befogat anspråk att bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till genmäle. Beriktigande och plats för genmäle skall ges utan oskäligt dröjsmål”. Det finns nog anledning att understryka dessa rättigheter, som de svenska radiolyssnarna och TV-tittarna har gentemot monopolföretaget! Man har rätt att få en felaktig sakuppgift beriktigad när det är påkallat, man skall beredas tillfälle till genmäle, och beriktigande och plats för genmäle skall ges utan oskäligt dröjsmål. Sedan har vi frågan om det skall behövas någon kommentar till § 6 i avtalet, som säger att bolaget skall hävda de grundläggande demokratiska värdena. Det finns en sådan i programreglerna, men egendomligt nog vill inte utskottsmajoriteten upplysa riksdagens ledamöter och det svenska folket om vad denna kommentar innebär. Det har i stället fått ske i reservationen 2. Denna avser inte på något sätt någon tolkning av avtalet som utskottet eller riksdagen skulle göra; den ger ett referat av de regler som gäller i detta avseende. Därav framgår att Sveriges Radio uppfattar »försvaret av de demokratiska värdena som en av sina främsta uppgifter».

Detta är alltså de regler som för närvarande gäller och som har refererats i reservationen såsom ett motiv för avstyrkande av en motion, som syftar till att få till stånd just de regler som redan finns. Får jag inom parentes tillägga att det särskilda program som nämns i en av motionerna är prövat och frikänt av radionämnden. — Det väsentliga är att slå fast att dessa regler föreligger, och sedan får vi i den allmänna debatten bevaka att de följs. Herr talman! Jag skall allra sist beröra reservationen 4 som avser Sveriges Radios programverksamhet för utlandet. Denna befinner sig i en alldeles speciell situation, eftersom man enligt de regler som gäller inte får ta i anspråk licensmedel för sändningarna till utlandet. Bakom den bestämmelsen ligger tanken att licensbetalarna som regel inte kan höra dessa program och därför inte skall vara med om att betala dem — utgifterna för dem går direkt över budgeten. Men detta har naturligtvis en nackdel: det minskar möjligheterna för Sveriges Radios ledning att föra en flexibel politik i detta hänseende. Man måste hålla sig inom det specialdestinerade anslaget, och det är så snävt tilltaget att Sveriges Radio fått göra inskränkningar i programverksamheten till utlandet. Vårt anseende i utlandet är kanske inte så högt som det skulle kunna vara. Det finns därför ingen anledning att i det läget inskränka vår information till utlandet; tvärtom skulle den behöva ökas. Reservanterna har föreslagit en höjning av anslaget med 400 000 kronor utöver regeringens förslag för att göra det möjligt för Sveriges Radio att i tillfredsställande omfattning bedriva denna verksamhet. Herr talman! Utöver de yrkanden jag ställt om bifall till reservationerna 1 och 2 ber jag att få yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har utförligt uppehållit sig vid reservationen 1 som gäller ett reklamfi nansierat TV-företag. I den frågan har centerpartiet inte funnit någon anledning att ändra eller ompröva sitt ställningstagande, och herr Eliasson i Sundborn kommer att utförligare redovisa centerpartiets syn på den. Utskottet har avstyrkt de motioner som önskar en översyn av det befintliga avtalet mellan staten och Sveriges Radio. I motionerna krävs god programkvalitet, objektiv information och respekt för gällande lagar. I och för sig kan alla instämma i dessa krav, och de finns redan klart formulerade i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Men när det i motionerna bl.a. krävs objektivitet får väl motionärerna inse att det inte alltid är så lätt att leva upp till idealet. Man måste alltid fråga sig vad objektiv sanning är och vem som är i stånd att avgöra det. Detta är ett stort filosofiskt problem och som sådant saknar det inte intresse, men när vi diskuterar Sveriges Radios programverksamhet gör vi klokt i att inte fördjupa oss alltför mycket i objektivitetsfrågan. Vi kanske i stället bör konstatera att det inte går att objektivt fastställa vad som är objektivt. Enligt radiolagen har Sveriges Radio ensamrätt att avgöra vilka radioprogram som skall förekomma. I radiolagen heter det, att nämnda ensamrätt skall utövas sakligt och opartiskt. I anslutning härtill vill jag som min mening framhålla att opartiskhet inte kan innebära att det bara är allmängiltiga sanningar som får utsändas av Sveriges Radio. I stället vill jag tolka opartiskhetskravet så, att alla åsiktsriktningar, grupper och parter skall ges en likartad behandling; ingen skall gynnas och ingen skall missgynnas. Men då måste man också ha klart för sig att opartiskheten inte kan gälla utan gränser. Den måste röra sig inom ramen för de demokratiska principerna. »Bolaget skall i programverksamheten hävda de grundläggande demokratiska värdena», heter det i avtalet med staten. Jag drar därav slutsatsen att stor försiktighet måste iakttagas när det gäller framträdanden av personer som är ute för att undergräva demokratin. När det nu är klart utsagt i avtalet, att de grundläggande demokratiska värdena skall hävdas, är tankeoch yttrandefriheten väsentliga, eftersom debatten är av fundamental betydelse i en demokrati. De politiska partierna strävar ju efter att skapa ett bättre samhälle. Man har olika uppfattningar om hur detta skall ske, och idéerna bryts mot varandra i diskussionen. För mig är det självklart att Sveriges Radio skall spegla denna debatt. Men den ensamrätt som har tilldelats Sveriges Radio ställer naturligtvis stora krav på bolaget i fråga om opartiskhet. Det är alltså inte bara nödvändigt att olika meningsriktningar får framföra sina synpunkter, utan parterna måste också ges en så rättvis behandling som möjligt i fråga om tidsavvägning, intervjuteknik, bildframställning och tillfälle till genmälen. I annat fall kan programmen lätt bli en spegling av programledningens eller reporterns egna värderingar. Även om strävan skall vara att låta olika meningsriktningar komma till tals, så skall inte fördenskull den som ljudligast framför sina åsikter favoriseras.

I avtalet med radiobolaget är fastslaget att »programverksamheten i sin helhet skall präglas av balans mellan olika intressen och åsikter». Det åligger radioledningen att i allt följa avtalet, och då behövs inte de nya åtgärder eller föreskrifter på det här området som motionärerna krävt. Mot bakgrunden av vad jag här anfört om radiolagen, avtalet mellan stalen och Sveriges Radio samt programbestämmelserna har utskottet inte funnit något skäl att tillstyrka motionen. I denna del är utskottet enigt. Den oenighet som reservationen kan ge uttryck för gäller enligt min mening den bedömningsfrågan hur långt utskottet skulle gå i motiveringen för avslag på motionerna. Vi reservanter har ansett att det skulle vara värdefullt att inför riksdagen redovisa även radioledningens syn på avtalet och dess bestämmelser. Denna syn återfinns i de skriftliga kommentarer, som gjordes av radiochefen när avtalet godkändes av radiobolagets styrelse och där radiochefen fastslår att en av de främsta uppgifterna för bolaget skall vara att slå vakt om de demokratiska värdena. Därmed föreligger det inte något tvivel beträffande radioledningens ambitioner, och detta tycker vi reservanter är värdefullt att understryka och redovisa inför denna kammare, där så många nya ledamöter tagit plats sedan avtalet kom till. Jag vill också säga, herr talman, att om man anser att det finns anledning till kritik mot Sveriges Radio — och visst kan det vara fallet; inga företag, institutioner eller enskilda personer undgår kritik — skall man vända sig till radionämnden, vars uppgift är alt granska programmen. Riksdagen kan enligt min mening inte vara domare i fråga om enskilda program. Den uppgiften har tilldelats radionämnden och den bör ligga kvar där. Vad beträffar reservationen 4 vill jag för tids vinnande understryka och helt instämma i vad herr Gustafson i Göteborg har anfört. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationerna 2 och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Reservationen 2 till det utlåtande vi just nu diskuterar är en ganska märklig reservation. Det står inte särskilt mycket i den, i varje fall inte mycket som skiljer den från vad utskottsmajoriteten har velat skriva. Som herr Dahlgren nyss erinrat om är utskottsmajoritet och reservanter överens om att tillstyrka de motioner som har behandlats.

Det är ett mycket modest sätt att framföra en kritik — om det är en sådan. Det är ett modest sätt att ge uttryck åt en oro — om avsikten är att ge uttryck för en oro och jag tror att så är fallet. Vad är det som ligger bakom orden »det anförda»? Jo, att »upplysning om tankeoch yttrandefrihetens betydelse har sin givna plats i programmet, att opinionsriktningar, vilkas verksamhet riktar sig mot demokratin, inte ensidigt får komma till tals och inte får lämnas oemotsagda samt att det bör tillses att försåtlig propaganda mot demokratin inte insmyger sig i till synes opolitiska programpunkter». Det är om innebörden i dessa satser som reservanterna vill erinra. Den erinran får märkligt nog en större tyngd och ett djupare allvar därför att detta inte är utskottets enhälliga skrivning. Om utskottet hade varit helt överens i de här punkterna, hade kanske erinran haft mindre tyngd. Det är dock här fråga om det som herr Dahlgren var inne på, nämligen att i någon mening fastställa vad som är objektivt, att spegla åsikter och låta politiska och kulturpolitiska meningsriktningar komma till tals. Om alla är överens om att tillståndet är gott, då är förmodligen allt gott och väl. Om alla är överens om att det är illa beställt, kan detta också vara gott och väl. Om det på alla håll talas om brist på objektivitet, är det i och för sig ett tecken på att det föreligger en viss objektivitet. Ett resonemang som icke sällan förs av företrädare för Sveriges Radio är detta: Programmen kritiseras från alla håll, ingen är nöjd, alla anser sig illa behandlade och menar att olika intressen är tillbakasatta — alltså måste Sveriges Radio rimligtvis ha lyckats ganska väl med avvägningen. Det är ett resonemang som inte utan vidare kan tillbakavisas, men drygt halva utskottet har genom sättet att skriva förklarat sig mer till freds än den andra halvan av utskottet. I den representativa demokratin vågar man väl säga att företrädare för ungefär halva folket anser sålunda att det är nödvändigt att erinra om innebörden i de grundläggande reglerna för programverksamheten, och detta är, såsom jag ser det, kanske en starkare erinran än om uttalandet hade gjorts av ett enigt utskott. Det finns alltså stora grupper människor som känner oro på de här punkterna och inte är till freds med det nuvarande tillståndet, medan andra uppenbarligen är till freds, och detta tyder på att det har gått snett på något vis. Vart är egentligen denna erinran riktad? Såvitt jag har kunnat förstå innebär den definitivt inte någon kritik av radiochefen. Snarare är väl avsikten att genom erinran styrka radiochefen i den nyttiga verksamhet han bedriver, då han försöker upprätthålla balans och trohet mot ingångna avtal och givna förpliktelser. Det finns inte i reservationen och knappast heller i de motioner som — även om de är avstyrkta — har givit upphov till reservationen ett enda ord av kritik mot enskilda medarbetare i programföretaget, och jag tror heller icke det är avsett så. är det en kritik, så är det en kritik av ett system som knappast kan fungera på annat sätt än det gör.

Jag har aldrig hört radiochefen använda detta ord, men jag brukar göra det. Det är till icke ringa del företrädare för dessa riktningar som reservanterna tänker på när de erinrar om behovet att försvara demokratin, alltså mot utomdemokratiska krafter i vårt kulturliv. Det är sant att dessa intressen i mycket hög grad sätter sin prägel på den svenska kulturdebatten. Ett radiooch TV-företag som ser som sin uppgift att så troget som möjligt spegla den debatten kommer av naturliga skäl att få i stort sett samma innehåll som debatten. På den punkten kan jag inte dela radiochefens uppfattning. Det kan inte vara ett sätt att förvalta det ansvar som man blivit ålagd om man tämligen slaviskt speglar företeelserna sådana de råkar vara. Man glömmer då bort att radio och television själva är våra i särklass största debattfora. Det är ju där den debatt förs som man sedan själv speglar i mycket stor utsträckning. Den är på något sätt självgenererande. Kulturdebatten — även den som förs i tidningar och tidskrifter — är i mycket stor utsträckning initierad och ständigt närd av radions och TV:ns programverksamhet. Dess innehåll och karaktär bestäms i mycket stor utsträckning just av radio och TV och de människor som där framträder. Att sedan i ett andra led sätta upp det målet för sig att spegla den faktiskt förda debatten blir till stor del en självspegling av mycket egendomligt slag. Ett monopolföretag som Sveriges Radio måste — och det är väl detta som är innebörden i reservationen — ha ett ansvar som ålägger det en mera aktiv verksamhet än den speglande. Det borde kunna vara enighet och är av allt att döma enighet i varje fall på de punkter som reservanterna erinrar om. 'De skriver »att opinionsriktningar, vilkas verksamhet riktar sig mot demokratin, inte ensidigt får komma till tals och inte får lämnas oemotsagda samt att det bör tillses att försåtlig propaganda mot demokratin inte insmyger sig i till synes opolitiska programpunkter». Under erinran om innebörden av det sålunda anförda finner utskottet på grundval av de nu förevarande mo 4tionerna några särskilda åtgärder i ämnet från riksdagens sida inte påkallade och avstyrker bl.a. därför motionerna i fråga. Jag tolkar det så, att med anledning av de nu förevarande motionerna må .det för denna gång räcka med en erinran om innebörden i de grundläggande reglerna. Det ligger också en tanke i .den formuleringen, att det kan bli ak tuellt med andra åtgärder. Det kan bli aktuellt att påkalla en översyn av det ifrågavarande avtalet. Det kan bli aktuellt med någonting helt annat.

Ett monopolföretag kommer aldrig ur den situationen. Vi borde ha lärt oss under några hundra års presshistoria, att det enda som på massmedias område skapar något som liknar garantier för objektivitet och allsidighet är mångfalden. Massmedias sanning, när en sådan sanning finns, är alltid en sanning i mångfalden och utan mångfalden är sanningen omöjlig. Sanning och allsidighet i ett monopoliserat massmedium är icke tänkbar, inte i den mening, som vi har vant oss att kräva sanning och allsidighet av massmedia. Därför kan man, herr talman, utomordentligt väl se reservationerna 1 och 2 till statsutskottets utlåtande nr 4 som sammanhängande. Jag delar den oro som talar ur reservation 2, och jag tror, att enda sättet att på lång sikt kunna stilla den oron är genom ett bifall till reservationen 1.

Herr talman! Med anledning av herr Carlshamres yttrande skall jag bara ta upp en rent semantisk fråga. Herr Carlshamre undrar vad som ligger i reservationens formulering »under erinran om innebörden». Vi har sett det mycket enkelt. Motionärerna har sagt att man i fråga om § 6 i avtalet bör antingen åstadkomma en fylligare text i själva avtalet eller också bör avtalet förses med en kommentar. Vi har bara erinrat om att den inte behöver förses med en kommentar, därför att denna kommentar redan föreligger i programreglerna. Det är givetvis viktigt för oss alla att de efterlevs.

Herr talman! Debatten om ett fristående reklamfinansierat TV-företag har av naturliga skäl varit en smula dämpad efter valet. Valutgången stärkte knappast de krafter i denna kammare som ivrar för reklam-TV. Men tiden läker alla sår, och i januari fick vi som vanligt ta del av de gamla välbekanta reklammotionerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet. Som vanligt gick man fram med två motioner med i stort sett samma innehåll, även om folkpartiet alltid yttrar sig en smula försiktigare. De moderata har också en egen motion och reservation, som går ut på att »avlöva» Sveriges Radio genom en anslagsminskning med 20 miljoner, men det förslaget är för starkt till och med för folkpartiet, som i sin egen motion framhåller att fattade beslut inte kan rivas upp. Den försening av genomförandet av program 2 i TV som ett bifall till reservation 3 skulle innebära vill inte heller folkpartiet vara med om, och det noterar vi med tillfredsställelse. Men i huvudfrågan — utredning om ett reklamfinansierat TV-företag — har som vanligt de moderata och folkpartiet inga svårigheter att skriva ihop de två motionerna till en gemensam reservation. Tillåt mig säga att repertoaren knappast har förnyats. Vissa avsnitt i årets reservation har exakt samma lydelse som förra året. Man vill som vanligt ha tilläggsdirektiv till reklamutredningen, men jag skall inte ironisera över detta. Det kan inte vara lätt att hitta nya angreppspunkter. Skall jag vara alldeles uppriktig har väl inte heller majoritetens skrivning ändrats i någon större utsträckning. Det finns i reservationen en ganska festlig formulering, nämligen följande: »TV 2-företaget skall arbeta under samma regler för opartiskhet och ansvar som gäller för Sveriges Radio.» När man skall ta till ordentligt har man alltså svårt att komma längre än till en rekommendation av de regler som gäller för det så hårt kritiserade Sveriges Radio. Litet längre fram står följande: »Detta», d.v.s. det reklamfinansierade företaget, »bör med samma oberoende och självständighet ledas av företagets chef som f.n. är fallet med chefen i Sveriges Radio.» Målet för det reklamfinansierade företaget är alltså att man hoppas kunna efterleva de regler som gäller för Sveriges Radio. Jag tror att radiochefen kommer att le ganska gott när han läser detta. Med lika liten framgång som vanligt försöker man med argumentet att det skulle bli billigare med flera företag. Den bilden försöker man frammana med värdeladdat tal om att Sveriges Radio utvecklats till ett kostnadskrävande, tungrott och byråkratiskt företag. Men det har under senare år smugit sig in en nyhet som kan vara värd att notera. Det framhålles nämligen, att man aldrig har förordat den amerikanska modellen. Det förefaller som om det nu närmast gäller att ligga lågt, och glömda är de käcka fanfarer från TV-främjandets dagar. Om det enligt folkpartiet skall bli riktigt bra bör exempelvis press och folkrörelser förvärva huvudmannaskapet i det nya reklamföretaget. Men har man frågat några folkrörelser, om de vill vara med? Det verkar som om man i hastigheten glömt bort att folkrörelserna har 60 procent och pressen 20 procent av aktierna i Sveriges Radio. Har inom folkpartiet aldrig den tanken väckts, att man borde gå ut och fråga exempelvis de religiösa samfunden, nykterhetsorganisationerna och varför inte TCO, om de är anhängare av reklam-TV och om de vill vara med i ledningen för ett sådant företag. Jag verkar, kväll efter kväll, på möten och konferenser inom olika folkrörelser men kan inte erinra mig att jag i dessa sammanhang en enda gång mött kravet på reklam-TV i vårt land. Däremot kan jag intyga att en sådan önskan ofta framförts vid kontakter med näringslivets folk. Det händer inte alltid men ofta. Där går skiljelinjen. Ärade kammarledamöter! Jag tror inte det är någon tillfällighet att just socialdemokraterna och centerpartiet, båda partier med stark folkrörelseanknytning, går emot förslaget om ett fristående reklamfinansierat TV-företag. Att de moderata ivrar för reklam-TV är väl på sätt och vis naturligt med tanke på de goda kontakterna med inte minst storföretagsamheten. Som herr Hedlund sade förra året här i andra kammaren skulle de stora företagen komma att dominera, om vi finge en reklamfinansierad TV. Jag anklagar inte företagen för att de intar denna ståndpunkt. Utifrån deras utgångspunkter kan det vara riktigt. Försäljare av stora och välkända märkesvaror kan säkert via reklam TV få en ökad marknadsandel. Jag klandrar heller inte de moderata för att de vill stödja sådana intressen; jag konstaterar bara vissa fakta. Men ibland har jag förvånats över folkpartiets ställningstagande. Det måste ändå inom det partiet finnas starka grupper som är främmande för reklam TV. Herr Gustafsons i Göteborg egen fackliga organisation, TCO, är som bekant bestämd motståndare till sådan reklam. När vi under årens lopp har diskuterat dessa ting här i kammaren har jag många gånger ställt mig frågan, huruvida positionerna verkligen är helt fastlåsta. Men nu undrar jag om ändå inte fronten sviktar en aning. Jag hoppas uppriktigt att folkpartiet så småningom hamnar på samma linje som socialdemokraterna och centerpartisterna i denna fråga. Radio och TV är vår viktigaste kulturinstitution, och detta gör att etermedia måste användas under stort ansvar. Vi vill inte ta de risker för kommersiella hänsynstaganden som följer med en reklamfinansiering. Reklamens roll i det moderna samhället har aldrig diskuterats så livligt som nu, och det har verkligen hänt en hel del på detta område sedan vi för 13 år sedan första gången diskuterade denna fråga i riksdagen. Även om Liberala förbundet är litet, är det ändå av intresse att förbundet i år på sin kongress i Örebro den 15— 16 mars för första gången gick emot förslaget om reklam i radio och TV. Förbundets ordförande Magnus Lagerkvist yttrade om denna uppmärksammade helomvändning följande: »Opinionen har gradvis vänt under de tre senaste åren.» Detta bekräftar min egen iakttagelse.

Jag vill för min del inte överbetona betydelsen av det anförda, men jag noterar det dock som ett intressant tidens tecken. Det är väl så, att ungdomen stormar fram i alla partier, och det sagda är väl ett uttryck för detta. Men kanske håller knuten ändå på att lösas upp, och därför ställer jag frågan: När skall folkpartiet i denna viktiga kulturfråga ta ett steg från höger mot mitten, där partiet ju tycks trivas så väl i andra sammanhang? Förslaget om en kommersiell TV bör avvisas på nytt, och det kan vi göra med gott samvete eftersom den s.k. reklamutredningen som bekant skall pröva skälen för och emot reklam i etermedia men ur ett vidare perspektiv. Som någon talare här anfört har vi också — överraskande även enligt vår mening — i år fått en reservation i statsutskottet angående avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Vi socialdemokrater har inte imponerats av den motion från moderat håll, där det insinueras att avtalstexten ej framstår klart för radioledningen. Detta ovanligt skar pa och som vi tycker oriktiga påstående utmynnar i krav på en tydligare avtalstext eller på en kommentar i anslutning till denna. Vi har tidigare när sådana krav framförts alltid i statsutskottets fjärde avdelning enligt vad jag försport hänvisat till gällande avtal, och vi socialdemokrater har i år fullföljt denna linje. Överraskande nog har de borgerliga ledamöterna reserverat sig häremot. De har genom ett tillägg såvitt jag förstår velat markera en särskild mening. Tillägget är emellertid bara en upprepning av vad som tidigare anförts.

Programverksamheten skall vidare enligt avtalet i sin helhet präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Bolaget skall före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmen. Felaktig sakuppgift skall beriktigas när det är påkallat, och den som har ett befogat anspråk att bemöta ett påstående skall beredas tillfälle till genmäle.

Bättre än så kan saken knappast uttryckas. Vi har ytterligt svårt att förstå varför de bor gerliga ledamöterna denna gång haft behov av ett särskilt yttrande som i sak bara är en upprepning av § 6. Då denna extratur till slut utmynnar i ett yrkande om avslag på motionerna, framstår det nästan som en tom gest och en obegriplig handling. Min slutsats kan vara felaktig — Expressen tillmätte häromdagen den borgerliga reservationen den allra största betydelse. — Reservationen inrymmer, skrev tidningen, stark kritik och är en kraftig erinran om innebörden i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Jag har tidigare haft svårt att tro på denna tolkning, och inte heller herrar Gustafson i Göteborg eller Dahlgren gav uttryck för synpunkter som skulle kunna. göra den trolig. Enligt vad som framgick av herr Carlshamres anförande inlägger dock herr Carlshamre en annan innebörd i yttrandet än vad folkpartiets och centerpartiets representanter gjort. Om den tolkning, som herr Carlshamre utvecklat i sitt anförande och som tidningen Expressen antytt, är den verkliga innebörden i reservationen, tycker jag att man borde ha sagt ut detta i klartext. För mig framstår denna reservation, till dess att jag får en förklaring, som en halvkväden visa. Herr talman! Jag har haft tillfälle att utveckla utskottsmajoritetens synpunkpunkter på de frågor som behandlas i reservationerna 1, 2 och 3. Reservationen 4 kommer att bli föremål för ett särskilt inlägg av herr Zachrisson, som står efter mig på talarlistan, och han kommer där att utveckla den socialdemokratiska ståndpunkten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Nu har vi fått en intressant förklaring till varför de socialdemokratiska ledamöterna inte ville gå med på det som står i reservationen 2. Herr Lindahl trodde nämligen att det som han läste upp var en kommentar till § 6 i avtalet, men det är det inte. Det som utskottet skrivit och som vi är överens om är en kommentar till avtalet i dess helhet. Men sedan finns det också en kommentar till 8 6 — det är den som gäller de grundläggande demokratiska värdena — och där ut talar majoriteten följande: »De till § 6 knutna programreglerna, som av styrelsen för Sveriges Radio fastställdes 1948, är enligt vad utskottet inhämtat oförändrade.» Skillnaden oss emellan är att majoriteten inte vill tala om vad dessa programregler innebär. Men vi tycker att när en motionär begärt att få en kommentar och vi kan peka på att en sådan finns är det rimligt att vi, då motionen avstyrks, inte håller hemligt vad dessa regler innehåller. Det är precis vad som står i reservationen, och det är förbluffande att man bara nöjer sig med att säga att reglerna är oförändrade.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 I själva huvudfrågan förvånar sig herr Lindahl mycket över att vi på liberalt håll är motståndare till ett radiooch TV-monopol. Jag tycker inte att han behöver vara så förvånad över det. Det väsentliga är att få till stånd en konkurrens mellan fristående företag i etern under former som =<garanterar opartisk programverksamhet. I England har det ju visat sig att konkurrensen mellan de två företagen BBC och ITV verksamt bidragit till att höja kvaliteten på båda programmen. Det är ett sådant system vi vill ha. Herr Lindahl förklarar att det är en nyhet att vi inte vill ha det amerikanska systemet. Men vi har ju från början sagt ifrån, att vi inte vill ha en reklamfinansierad TV efter amerikanskt mönster, där annonsörerna själva bestämmer vilka program som skall sändas och ofta själva producerar programmen. Nej, vi vill ha en reklamfinansierad TV där annonsörerna inte har något inflytande på programmets utformning, och vi tror att ett genomförande av det förslag vi framlagt verkligen skulle stimulera den kulturella verksamheten.
Herr talman! Herr Lindahl har fått för sig att, som han sade, de moderata ivrar för reklam-TV. Det är fullständigt fel, herr Lindahl. Vi ivrar för vidgad yttrandefrihet, för bättre och mångsidigare information, för friare och friskare opinionsbildning. Vi ivrar för en större frihet i etern, som åtminstone kunde närma sig den frihet vi har för pressen. Det är detta ivern gäller, ingalunda reklamen i TV. Reklam i TV är ett medel att finansiera den reform som vi vill ha till stånd. Märkvärdigare än så är det inte. Det är riktigt som herr Lindahl säger att så värst mycket nytt har det inte funnits att vare sig skriva eller säga i denna fråga som vi haft uppe till debatt varje år, någon gång t.o.m. två gånger om året under den senaste tiden. Det känns litet besvärande att det skall vara så svårt att hitta nya infallsvinklar på det här problemet. Det är bara så, att nästan allting är sagt, men annars skulle det vara skönt om man kunde hitta några nya infallsvinklar. Som det nu är känns det som om man talade mot en våt filt då man talar med herr Lindahl. Ingenting tycks gå in. Här läser herr Lindahl upp några rader ur reservationen 1: »TV 2-företaget skall arbeta under samma regler för opartiskhet och ansvar som gäller för Sveriges Radio.» Detta kallar herr Lindahl för en festlig formulering. Har herr Lindahl verkligen trott att vi vill ha någon sorts sämre radio, sämre television, mindre opartisk eller någonting annat nedsättande? Det är bara så att det finns bra regler rörande opartiskhet och ansvar för Sveriges Radio. De är förträffliga. Att sedan några reservanter har funnit det nödvändigt att erinra om innebörden av dessa regler är en annan sak. Men reglerna är bra. Följaktligen skall ett tillkommande företag naturligtvis arbeta under samma krav på ansvar och opartiskhet. Det är inte festligt, herr Lindahl, det är fullständigt självklart. Jag trodde verkligen att detta hade gått fram under de senaste årens diskussioner i ärendet här i kammaren men det har det uppenbarligen inte gjort. Jag lovar herr Lindahl att vi till nästa år skall försöka att hitta några nya festliga formuleringar, som möjligen kan hjälpa honom att komma loss ur den förstelnade monopolism som är den enda förklaringen till hans sätt att se på denna fråga.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga att jag inte delar herr Carlshamres uppfattning om innebörden av reservationen 2. För mig och mina partikamrater är innebörden en ytterligare information och ett understrykande av hur radioledningen har uppfattat avtalet. Sedan ålägger det radioledningen att följa detta avtal, och i den delen tror vi på att den goda viljan finns.

Herr talman! Här har omedelbart bekräftats vår misstanke om att reservationen skulle tolkas olika, och det var verkligen utmärkt att herr Dahlgren fick ordet innan jag kom upp i min replik. Herr Dahlgrens uttalande bekräftar vad vi socialdemokrater sagt, nämligen att man inte vet hur den reservation skall tolkas som de borgerliga enat sig om. Den tycks betyda två olika saker, en i moderat tappning och en i centerpartiversionen. Då återstår bara frågan, huruvida folkpartiet kanske står på en tredje linje. Herr Gustafson i Göteborg kan ju utveckla folkpartiets synpunkter så vi får veta. Herr Carlshamre vill inte ha en sämre TV. Nej, det är klart. Målsättningen har blivit blygsammare för reklamintressenterna under de senaste åren. Det är inte så många år sedan vi fick färgglada broschyrer i denna kammare, i vilka TV-främjandet talade om vilka urusla program Sveriges Radio förser oss med och vilka utmärkta program vi skulle få bara vi fick ett särskilt reklamföretag. På senaste tiden har det inte hörts mycket av dessa tongångar. Beträffande avtalet kan sägas att vi socialdemokrater tycker att det var onödigt att komma med reservationen, eftersom utskottsmajoriteten så klart och tydligt uttalat sig. Det av radiochefen sagda föranleder ingen erinran från min sida, men vi är rädda för att börja citera olika avsnitt i de tal som radiochefen kan hålla i skilda sammanhang. Vi har fruktat att detta skulle betraktas som en pekpinne mot Sveriges Radio, och herr Carlshamre har bekräftat att våra farhågor på den punkten verkligen var berättigade. Vi tycker också att det är litet märkligt att riksdagens statsutskott skall åberopa en bilaga till ett styrelseprotokoll. Radiochefen uttrycker med flera ord samma sak som jag tidigare har återgivit och som utskottsmajoriteten står bakom.
Herr talman! Jag tror fortfarande, herr Lindahl, att det är en skillnad mellan att hänvisa till existensen av en regel och att erinra om innebörden av regeln. Jag skall emellertid till undvikande av missförstånd påpeka att jag inte är med bland reservanterna. Jag är kanske helt vilseförd; jag talar inte å någon annans vägnar än mina egna, och jag har föredragit att lägga in denna innebörd i reservationen. Har den inte denna innebörd, herr talman, då har den ingen innebörd alls, och i så fall delar jag herr Lindahls uppfattning att den var ganska meningslös att sätta dit. Jag tror inte att reservanterna har varit så utan mening med sitt handlande. Det kan hända att ambitionerna kan ha minskat, det vet jag inte. Det är herr Lindahl som för upp frågan om programkvaliteten i radio och TV. Den intresserar mig dock ganska litet. Vad vi här diskuterar är principerna för yttrandefrihet och åsiktsbildning och de regler som måste gälla för radiooch TV-verksamhet i ett demokratiskt land som vårt. Om sedan det ena eller det andra programmet är roligare eller tråkigare, färggladare eller dystrare, tycker jag är en andrahandsfråga — men vi kan gärna diskutera den vid något tillfälle. För att inte undanhålla herr Lindahl någon sanning skall jag meddela, att min privata uppfattning är den, att ett dåligt program i radio är ungefär lika sällsynt som ett bra program i TV, men det är liksom inte på den bogen vi har att diskutera denna fråga. Det är väl principerna som det hela tiden måste gälla. Då blir det hela ungefär så som vi har lagt upp det hittills. Det viktiga för oss, som ivrar för ökad frihet i etern, är alltså inte att några företag får tillfälle att göra reklam för sig. Det kan vara viktigt nog, men det som har varit väsentligt när motioner och reservationer har utformats är att reklamen i TV är ett medel att finansiera en reform, som vi av helt andra skäl anser alldeles nödvändig. Fronten börjar luckras upp, tror herr Lindahl. Det är möjligt, men den front där herr Lindahl försvarar ett avsnitt kommer inte att luckras upp, det är jag helt övertygad om, ty någonting så uråldrigt förstelnat är det mycket sällan man hör. Något tidigare år har jag i denna kammare erinrat om att det tog 100 år att få någonting som liknade pressfrihet här i landet. Från mitten av 1600-talet till 1766 fanns det monopol. Det som i dag heter Postoch Inrikes Tidningar — Ordinari Post Tijdender hette det på den tiden — förblev i 100 år efter sin tillkomst ensamt den svenska pressen. Sedan fick vi tryckfrihet. Det tog alltså 100 år. Det har inte gått mer än ungefär 40 år sedan Sveriges Radio kom till. Vi har 60 år på oss, herr Lindahl, innan vi har slagit pressens rekord i dess kamp för frihet. Men jag är övertygad om att inte ens under dessa 60 år kommer herr Lindahl att ge med sig.
Herr talman! Nu börjar man förstå varför socialdemokraterna inte gick med på reservationen: de har blivit utsatta inte för ett utan för två missförstånd. I sitt första anförande trodde herr Lindahl att det som stod återgivet i majoritetsyttrandet var en kommentar till 8 6 i avtalet, vilket det inte var. Det var en kommentar till avtalet i dess helhet. I sitt andra anförande trodde han att det som står i reservationen bara är ett uttalande från radiochefen och menade att man inte i reservationer bör ta upp yttranden av radiochefen. Sanningen är den — det ser herr Lindahl, om han slår upp s. 14 i reglerna för programverksamheten inom Sveriges Radio — att det är fråga om ett uttalande år 1948 av styrelsen för dåvarande Radiotjänst, som på nytt bekräftades vid det styrelsesammanträde som vi talade om. Nu säger herr Lindahl att han ingen ting har att invända mot vad som står där. Det är utmärkt. Vad vi velat åstadkomma är att de programregler, som gäller beträffande hävdandet av de demokratiska värdena, blir kända för 1edamöterna i riksdagen och för allmänheten. Detta hade man på socialdemokratiskt håll inte något intresse av.

Herr talman! Jag är skyldig herr Carlshamre en ursäkt. Jag har hela tiden trott att han talade för moderata samlingspartiet; nu hör jag att han har utvecklat en privat företagsamhet på detta område och talat för sig själv. Jag noterar det med ett visst intresse. I mitt första inlägg sade jag att reservationen beträffande avtalet mellan staten och Sveriges Radio är något av en halvkväden visa. Anser reservanterna att Sveriges Radio inte uppfyllt avtalet med staten, tycker jag att det hade varit hederligt om de hade sagt detta. Vi har haft misstanken, som bekräftats efter ett enda socialdemokratiskt inlägg i kammaren, att de borgerliga reservanterna inte var överens om innebörden. Vi har hela tiden sagt att detta var en onödig reservation av de borgerliga; de borde i år liksom tidigare ha nöjt sig med en hänvisning till gällande avtal. Det kan då vara olika avsikter som ligger bakom reservationen, och vi har frågat oss om denna kommit till som en följd av den förtroendekris som det så ofta talas om på borgerligt håll. Nu har vi fått bekräftat, och jag är tacksam för det, att man lägger in olika innebörd i den borgerliga reservationen. Hade man velat kritisera Sveriges Radio för att inte ha uppfyllt avtalet hade det som sagt varit hederligare, om detta skrivits på ett sätt som inte kunnat missförstås.

Herr talman! Radiooch TV-verksamhetens organisation har nu diskuterats åtskilliga år här i riksdagen, och argumenten är vid detta laget ganska väl kända. Opinionen är ganska entydig: det finns en betydande majoritet för att man avvisar kravet på ett privatägt reklamfinansierat radiooch TV-bolag vid sidan av Sveriges Radio. Någon förändring av dessa principer är alltså inte aktuell. Med tanke på de viktiga principiella frågor som detta problem inrymmer måste det naturligtvis även från centerpartiets sida än en gång deklareras hur vi ser på denna fråga. Under senare år har man fått det intrycket att motionärer och reservanter från folkpartiet och moderata samlingspartiet något har flyttat sina positioner. Tidigare har de starkast betonat kravet på etableringsfrihet och frihet att göra reklam; på senare tid har de skjutit själva konkurrensaspekten mer i förgrunden. I varje fall har man tidvis kunnat få detta intryck; jag är inte säker på att dagens debatt ger anledning att fälla liknande omdöme. Det förefaller också som om de numera i någon mån vill hålla frågan Ööppen om vem som skall vara ägare till det andra radiooch TV-företaget. På ett tidigare stadium fick man ett intryck av att det var de starka kapitalintressena som gärna ville komma fram. Men alltjämt håller man fast vid att detta skall finansieras med reklammedel och att det statliga bolaget skall finansieras med licensmedel. Ingen förnekar väl att det kan finnas behov av ett inslag av konkurrens och tävlan i radiooch TV verksamheten i syfte att förbättra programmen och ge dem högsta kvalitet. I den nya organisationen som nu håller på att byggas upp inför starten av det andra TV-programmet har man försökt tillgodose denna synpunkt så till vida att de båda kanalerna i stor utsträckning kommer att arbeta i tävlan med varandra. Samtidigt har de som intar reservanternas ståndpunkt «tvingats medge att det tidigare talet om eterns frihet inte varit alldeles adekvat. Tyvärr måste jag konstatera att dagens debatt har inslag på den punkten som förefaller vara ett återfall i tidigare argumentation. I en språkgrupp på ungefär 8 miljoner människor och med de tekniska begränsningar som gäller kan det inte bli någon verklig etableringsfrihet när det gäller radiooch TV verksamheten för mer än någon enstaka kapitalstark grupp.

Vad är det som säger att reklaminkomsterna — om man nu vill ha reklam i TV — skall tillföras endast ett av företagen och att detta företag skall vara helt beroende av annonsinkomsterna, något som knappast kan vara önskvärt om man vill ha konkurrens på lika villkor. Varför är det inte intressant? Vad är det man vill? Vill man inte att folkrörelserna, om vi skall ha två fristående företag, skall ha det dominerande inflytandet? Al right, vill man ha det så blir nästa fråga: Varför vill man inte ge de två från varandra fristående företagen samma finansieringsmöjligheter? Då skulle ju kravet på att dessa företag skall vara helt fristående från varandra uppfyllas, det skulle bli konkurrens på lika villkor, 0. s. v. är det någonting annat man eftersträvar bör det sägas ut nu, så att vi efter alla dessa år med debatter om dessa problem verkligen får klarhet om vad saken gäller.

Det måste väl under alla förhållanden bli fråga om en konkurrens på lika villkor, vare sig man här två kanaler i ett företag eller två från varandra fristående företag med var sin kanal. Följer vi reservanternas förslag innebär det att vi inte får konkurrens på lika villkor, det ena företaget skall finansieras med licensmedel, medan det andra skall finansieras med reklammedel. Reservanterna kan aldrig komma ifrån att detta betyder att det andra företagets programverksamhet och möjligheter att sända goda program under ett visst antal timmar helt och håller hänger ihop med vilka annonsinkomster man får. Företaget blir beroende av sina annonsörer, i varje fall av de stora annonsörerna. Ja, säger man, vem vill påstå att Dagens Nyheter är beroende av de stora annonsörerna? Nej, men i TV skulle det finnas en enda kanal där man kan sälja och köpa reklam.

När man inte kan bygga upp mer än högst två TV-företag borde detta klargöras i debatten. Det är på tiden att man ger allmänheten en mer objektiv skildring av det verkliga förhållandet än vad som sker i debatten på sina håll än i dag när det gäller möjligheterna att skapa vad man kallar eterns frihet, valfrihet och likvärdiga konkurrensförhållanden.

Det måste ändå vara fråga om att ge de olika folkrörelserna inflytande och en dominerande ställning. Jag måste bekänna att jag blev något besviken när jag hörde min vän herr Gustafsons i Göteborg anförande där han talade om att nu gällde det att bryta radiooch TV-monopolet. Jag hade uppriktigt sagt inte väntat mig den argumentationen anno 1969. Skulle vi inte kunna hjälpas åt att något tona ned debattläget och i stället försöka klargöra vad problemen verkligen innebär? Herr Gustafson gjorde — som många gånger tidigare gjorts — en jämförelse med dagspressen. Vi håller på att få en situation i pressen där ett fåtal röster kan göra sig gällande, vilket är djupt oroande. Men av detta kan man inte dra parallellen mellan den möjlighet man har tekniskt att trycka tidningar och möjligheten att sända radio och TV. Det finns inga som helst tekniska hinder att trycka praktiskt taget hur många tidningar som helst här i landet. Det är inga tekniska hinder att skaffa tryckpressar, sätterianordningar o.s.v. för att ge ut tidningar. Men vi har inte — även enligt internationella avtal — tekniska förutsättningar att ha hur många radiooch TV-kanaler som helst. Inte heller finns det ekonomiska möjligheter att i detta land med 8 miljoner invånare bygga ut många kanaler. Det problemet kommer man inte ifrån, och därför är jämförelsen med dagspressen inte realistisk. Säger man då att de två kanalerna ändå inte bör drivas i Sveriges Radios regi utan bör bli fristående, återupprepar jag mitt argument: Varför föreslår man då inte att de två företagen skall ha samma finansieringsmöjligheter, samma ägarintressen o.s.v. ? Talet om eterns frihet borde enligt min mening kunna avskrivas vid det här laget. För övrigt måste jag göra den reflexionen, herr talman, att talet om att bryta monopol ter sig ganska märkligt ur ideologisk synpunkt. Anser man att man här har ett monopol som bör brytas, förefaller det i varje fall mig föga konsekvent att föreslå att åt ett privatägt radiooch TV-företag skall ges monopol på reklamsändningar och reklaminkomster.

Om det sedan är bättre än det system vi nu har är en fråga som kan diskuteras, även om den för dagen inte förefaller mig aktuell. Det går lika bra att finansiera ett statligt TV-bolag som ett privat med reklaminkomster. Alla finansieringssystem har ju sina föroch nackdelar. Skall verksamheten finansieras med licenser, kan licensavgifterna komma att te sig höga om några år. Det problemet bör vi inte blunda för. Jag betraktar i och för sig inte reklam i TV som någonting önskvärt — snarare tvärtom. Vi har nog av reklam i andra former för vissa varor, som har en tendens — i varje fall att döma av erfarenheterna från utlandet — att dominera annonserna: sprit, cigarretter och skönhetsmedel o. d. Jag tror inte man kan påstå att den reklamen är särskilt konsumentupplysande, och det blir kanske likadant här. Dessutom begränsar reklamen utrymmet för andra program. Om vi skall ha reklam i radio och TV eller inte är en fråga som för närvarande håller på att utredas. Vi kommer så småningom att få ta ställning till om vi skall tillåta reklam för att minska behovet av att öka licensavgifterna i framtiden. Jag vill bara säga att om vi skall ha reklam i TV, skall det vara reklam som iakttar begränsade och bestämda regler, det skall vara en reklam på bestämda tider och inte på bästa programtid, och den får inte förekomma som inslag i andra program. Herr talman! Jag har inte särskilt ofta deltagit i debatten i riksdagen om dessa problem — om jag inte missminner mig har jag bara gjort det en gång tidigare — men låt mig till sist säga att det har förvånat mig många gånger att positionerna är så starkt fixerade i denna debatt. Man diskuterar t.ex., om verksamheten skall finansieras med licensmedel eller med reklam eller båda delarna och i vilket företag verksamheten skall bedrivas. Jag undrar, herr talman, om det inte i den politiska debatten borde kunna finnas även andra aspekter på detta. Det har väl kommit fram ibland, men enligt min mening ganska sällan. Låt mig ta ett exempel och låt mig för att inte bli missförstådd från början få säga att jag tycker att samhället skall ge Operan och Dramaten ett generöst stöd. När detta utlåtande från statsutskottet är färdigbehandlat kommer vi till ett annat utlåtande där statsutskottet bl.a. tillstyrker att vi ger 38 miljoner kronor i anslag till Operan och Dramaten. Riksdagen brukar utan någon debatt anslå tiotals miljoner kronor till de kungliga teatrarna här i Stockholm. Och vi gör det även om vi är medvetna om att det av flera skäl är och kommer att bli på det sättet att det ändå är en begränsad del av svenska folket som går dit och har tillfälle att gå dit.

Vi talar om och det finns kanske någon här i kammaren som först har präglat uttrycket »demokratins radio». Hur är det då med detta? Hur ser vår progressiva kulturpolitik ut?

Herr talman! Jag har en känsla av att i en tid då jämlikhetsfrågorna debatteras så mycket borde det vara naturligt att betrakta detta som ett viktigare både praktiskt och principiellt problem än om man skall ha kvar första klass på tågen eller inte. Varför inte samtidigt avskaffa första klass på flyget? Detta är en praktisk och stor principiell jämlikhetsfråga, men den finns fortfarande i skymundan när vi diskuterar om valfrihet och när vi diskuterar om jämlikhet. Jag ber, herr talman, att i fråga om utredningen få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte med den tid som står till förfogande för en replik försöka gå in på herr Eliassons uppslag om en skattefinansierad statlig monopol-TV. Det får vi kanske ta litet senare, men däremot vill jag beröra ett par av de frågor han aktualiserade tidigare i sitt anförande. Han säger själv att han inte ofta har deltagit i denna debatt. Han har uppenbarligen inte heller ofta hört på den. Just de frågor, där han här efterlyste ett klarläggande, har i mycket stor utsträckning diskuterats tidigare år, t.ex. frågan: Varför vill man inte ge de två tänkta TV-företagen samma finansieringsmöjligheter, och varför skall ett vara licensfinansierat och ett reklamfinansierat? Varför kan de inte få dela lika? Det finns flera sätt att se på det, och ingen har väl ännu presenterat något helt färdigt system. Det får bli en utredningsfråga. Men så mycket kan man säga, herr Eliasson, att man kan vara ytterligt tveksam om att införa ett inslag av reklamfinansiering i ett företag som i huvudsak är licensfinansierat. Det finns flera konkurrenter i bilden att ta hänsyn till, i första hand pressen och för övrigt alla reklammedia. Ett företag som kan gå ut på annonsmarknaden och sälja annonstid, annonsplats, och göra det till ett pris som det kan sätta uteslutande av konkurrenshänsyn utan att behöva ta hänsyn till lönsamheten, därför att det får täcka förlusterna genom att rekvirera mera licensmedel, är verkligen en konkurrent till övriga annonsmedia och skulle inta en mycket favoriserad ställning. Skall ett TV-företag leva på annonser är jag för min del övertygad om att det bör leva helt på annonser och inte ha möjlighet att täcka sitt underskott med andra pengar, ty annars blir konkurrensen snedvriden. Vad beträffar frågan om beroendet vill herr Eliasson i Sundborn inte säga, att de stora tidningarna är beroende av sina annonsörer, men han har fått för sig, att om det bara finns ett annonsmedium kan det komma i ett sådant beroende. Men det måste väl i all rimlighets namn, herr Eliasson, vara tvärtom. Om det bara funnes en annonsör, skulle verkligen denne kunna utöva ett inflytande över både tidningar och radio. Men om det finns ett enda medium på TV-området som står till förfogande, ger det verkligen inte annonsörer något inflytande över detta medium, utan motsatsen är fallet. Det finns många olägenheter med tidningsmonopol, även om de är lokala, men om de kan anses ha någon fördel, är det bl.a., att den tidning som har blivit ensam på den lokala annonsmarknaden verkligen inte behöver ta vare sig råd eller order av sina annonsörer. Då är det tvärtom tidningen som har makten. Så blir det också med ett reklamfinansierat TV-företag, så länge det bara finns ett. Det skulle det säkert också bli, om det fanns några fler, men det är i varje fall inte annonsörerna som kan ta makten därför att det är ett enhetligt företag. Vidare frågar herr Eliasson: Varför talar man så mycket om frihet i etern, kunde inte det talet snart tystna? Nej, herr Eliasson, talet om frihet kan icke tystna, förrän friheten är vunnen. Dessutom tror herr Eliasson uppenbarligen, att endast några penningstarka grupper skulle kunna göra sig gällande, om vi hade en fri etableringsrätt för radio och TV. Låt oss inte stirra oss blinda bara på TV. Det finns också ljudradio. Ingen skulle i dag våga sig på försöket att starta en stor tidning utan att disponera många tiotals miljoner kronor; för att sätta upp en lokal radiosändare behöver man några få tusen kronor.
Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn säger att man inte kan ha fri etableringsrätt i fråga om TV, och det tror jag vi är överens om. Jag har understrukit det i mitt första anförande. Men redan två självständiga TV-företag skulle innebära en klar förbättring. Det har man kunnat konstatera i Storbritannien. Med anledning av att herr Eliasson säger att vi här är fastlåsta i positioner vill jag säga att det är en sak som man måste beklaga. Jag sade i mitt första anförande, att det verkar när man hör vissa diskussionsinlägg som om det vore någon socialistisk dogm, att man inte får ha en reklamfinansierad TV. Får jag hänvisa till förhållandena i Storbritannien, där man från labour inte gillade den reklamfinansierade televisionen, när den genomfördes? Men när den nu väl finns där, har premiärminister Harold Wilson vid flera tillfällen demonstrativt visat, att han tycker att det reklamfinansierade TV-bolaget sköter sig bättre än det andra bolaget. Nog borde vi här kunna föra en diskussion. Det väsentliga ur mina synpunkter är att vi får två — mer kan jag inte tänka mig för närvarande — självständiga, av varandra oberoende TV företag. Sedan kan vi gärna för mig diskutera — herr Eliasson utesluter inte reklam i TV — men det skall vara under vissa bestämda förutsättningar, förutsättningar som mycket väl sammanfaller med de synpunkter jag framförde i mitt första anförande.

Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Carlshamre, att argumentet att jag inte har följt debatten inte är riktigt. Tyvärr har jag nödgats följa debatterna nästan till leda. Man har väl inte kunnat undgå det efter alla års tal här om eterns frihet. Men jag vill fråga herr Carlshamre: Var finns i reservationen ens en antydan om att det väsentliga är att man får denna fria konkurrens och att man mycket väl kan tänka sig, att folkrörelserna skall dominera inflytandet? Säg det då klart ut och att finansieringssystemet skall vara detsamma. Om jag nu håller mig till finansieringsfrågan finns det en uppenbar risk, att det blir ett klart missgynnande av pressen. Det kan jag hålla med herr Carlshamre om. Men det finns en lika stor risk att pressen kommer att dominera ägarintresset, och herr Carlshamre vill väl ändå inte att pressen skall ha en dominerande ställning i det reklamfinansierade företaget? I så fall bör herr Carlshamre säga klart ifrån. Är det meningen att pressen skall bestämma om vi skall ha en andra kanal och vilka resurser den i så fall skall ha? Det finns därtill en risk för att kanalen kan ha en alltför låg prissättning, så att tidningarna får en alltför besvärande konkurrens. Detta är väl ändå uppenbart. Jag vill bara understryka att vi bör undvika att införa reklam i TV. Det är den slutsats jag för min del dragit.

Herr talman! I den partimotion från moderata samlingspartiet som reservationerna bygger på står det uttryckligen, herr Eliasson i Sundborn, att reklamfinansiering bara är en av flera tänkbara möjligheter till finansiering av ett fristående TV-företag. Jag måste ännu en gång understryka att debatten i första hand inte gäller om vi skall ha reklam-TV eller inte, utan frågan är om vi skall bryta monopolet, om vi skall skapa frihet och rättighet att etablera flera företag. Som så ofta är fallet innehåller reservationen ett utredningskrav. Utredningen skulle självklart få ta ställning till vilken finansieringsform som är bäst. På denna punkt har jag uttalat en viss oro. Dubbelfinansiering genom annonser och licenser då det gäller ett, två eller flera TV-företag är någonting ytterst tvivelaktigt med hänsyn till konkurrensen med övriga reklammedia. För att herr Eliasson skall få klart för sig vad jag menar upprepar jag, att situationen inte får bli den, att ett stort och mäktigt reklamsäljande företag skall kunna sätta sina priser utan hänsyn till sina kostnader, bara med hänsyn till konkurrenternas. Om företaget får för sig att det vill slå ut en eller flera konkurrenter, får det inte sätta priserna godtyckligt för att sedan rekvirera licensmedel för att täcka underskottet. Därför är jag mycket tveksam mot tanken att låta två eventuella TV-företag dela på såväl licensinkomster som reklaminkomster. Enligt min mening är det bättre att hålla isär detta. Men än en gång vill jag framhålla att spörsmålet om reklam i TV är en andrahandsfråga. Det viktiga, principen, gäller om vi skall ha rättighet och möjlighet att etablera flera företag och jag upprepar, herr Eliasson, att det inte endast är fråga om TV. De här debatterna har också alltid gällt ljudradion, och jag tycker att det på många sätt är mer stimulerande och kanske mer givande att till en början diskutera den sidan av saken, ty där finns de verkligt stora möjligheterna. Här föreligger inte hinder av ekonomiska, tekniska och andra slag som kan anföras då det gäller TV. Det finns praktiskt taget oändliga möjligheter att få plats med radiosändare i etern och det är mycket billigt att etablera sådana. Det är, herr Eliasson, inte mycket märkvärdigare än vad många intresserade amatörer kostar på sig. En FM-sändare med lokal räckvidd över en stad kostar några tusen kronor. Det kan jämföras med de tiotals miljoner kronor som det kostar att etablera en tidning på samma ställe.
Herr talman! Denna debatt fyller nog ändå en viss uppgift. Herr Carlshamre har här utan tvivel givit uttryck åt tankegångar som man får spana förgäves efter i reservationen 1, där argumentationen inte ligger på samma plan. Det har inte heller debatten i övrigt giort. Jag förstår att herr Carlshamres replikrätt nu är utnyttjad, men jag skall ändå ställa en fråga till honom, som han ju kan besvara vid något annat tillfälle. Finansieringen är en fråga som vi ju har olika uppfattningar om. För att omöjliggöra beroende av annonsörintressena föredrar jag att man delar på inkomsterna i två fristående bolag. Men, herr Carlshamre, där finns en principiell fråga, nämligen vilka ägarintressen som skall dominera. Skall de stora folkrörelserna ha det dominerande in flytandet eller inte? Ni har aldrig skapat någon klarhet i den frågan, och så länge den oklarheten består får ni också förstå att det är ett starkt skäl för oss att vidhålla vår ståndpunkt att vi skall ha ett statsägt bolag, men att folkrörelserna skall ha ett dominerande inflytande där. Det är klart att det bolaget inte går fritt från kritik i skilda hänseenden, men det är något som gäller alldeles oavsett hur vi ordnar denna verksamhet.

Det är inte tu tal om att det sänds många utmärkta program i TV vad gäller både reportage och underhållning. Man kan sitta bänkad framför TV så att man glömmer både tid och rum. Men även om det görs många goda TV-program, inte minst av underhållningskaraktär, kan berättigad kritik ändå riktas mot vissa program. Bakgrunden till de anmärkningarna är i så fall allmänhetens intresse av kultiverad och engagerande underhållning. Exempelvis en lördagskväll sitter praktiskt taget hela svenska folket framför sina TV-apparater. Detta gäller hela familjen, från de äldsta till de yngsta. Den saken vet man naturligtvis mycket väl om uppe på TV:s underhållningssektion. Därför är det enligt mitt förmenande naturligt att programmen för TV-tittarnas stora kväll komponeras på sådant sätt att det inte — i varje fall inte så länge de yngre familjemedlemmarna ser på TV — förekommer olämpliga programinslag. Även om anspråken på underhållning varierar anser jag att det inte borde vara omöjligt att uppställa allmänt godtagbara regler för vad som lämpar sig och inte lämpar sig att visa i TV för den stora allmänheten. Det har några gånger förekommit att innan TV sänt ett avancerat program, t.ex. ett teaterstycke eller liknande, har svenska folket i pressen och på tidningarnas löpsedlar förvarnats. Man har meddelat att programmet hade ett sådant innehåll att det kunde komma att föranleda en folkstorm. Jag antar att man menat att tittarna sedan får skylla sig själva om de slår på sina apparater och ser programmet. Eftersom televisionen har en fantastisk genomslagskraft — det finns ju mottagare i praktiskt taget alla svenska hem är det naturligtvis viktigt att så många program som möjligt kan hänföras till kategorin »lämpliga program.» Herr talman! Jag är som sagt nöjd med den behandling vår motion fått i reservationen 2 och ber att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå in på frågan om radioavtalet men kan ändå inte avhålla mig härifrån. Den demonstration av oenighet inför den kostliga reservationen 2, som vi fått uppleva, är alltför märklig för att jag skall kunna avstå att beröra den. Herr Carlshamre har klart och rejält sagt ifrån att han anser att denna reservation skall betraktas som en erinran. Vis serligen är han ibland ödmjuk och säger att han bara talar för sig själv, men stundtals menar han att han har halva svenska folket med sig. Herr Dahlgren vill inte att reservationen skall betraktas som en erinran men han har ändå skrivit under reservationen, och jag antar att han gjort det i god tro. Herr Gustafson i Göteborg ägnar sig däremot åt semantiska problem, men han vill inte komma ut med språket. Herr Fridolfsson i Stockholm, en av motionärerna, har nu deklarerat att han är mycket nöjd med reservationen 2. Den ger honom vad han tänkt sig att han skulle få ut av sin motion. Herr Lindahl har redan påpekat att det var precis detta som vi misstänkte. Herr Gustafson i Göteborg har onekligen i detta sammanhang hamnat i ett mycket underligt sällskap. Han har dessutom sällskap med den ledamot i riksdagen som står bakom den kanske mest markerade av de motioner som tar upp avtalet med Sveriges Radio. Vederbörande motionär sitter nämligen också i utskottet och han har lagt sig på reservationens skrivning. Nej, det är säkrast och rejälast att hålla sig till avtalstexten, såvida man inte som herr Carlshamre vill göra en erinran. Denna erinran har herr Carlshamre framfört mycket schvungfullt från denna talarstol men egentligen helt utan konkret bakgrund. Jag antar att han inte har mycket mera material bakom sig än motionären, som i sin motion hänvisar till ett enda program, vilket behandlats och friats av radionämnden. Att på det sätt som herr Carlshamre gör ösa ut stereotypa beskyllningar är ju detsamma som att utlämna en hel yrkesgrupp inom Sveriges Radio. Något sådant kan knappast vara önskvärt i denna kammare, såvida man inte har en mera konkret bakgrund för sina beskyllningar. Härefter, herr talman, några ord om den reservation som gäller anslaget till programverksamheten för utlandet. Vi är säkerligen alla överens om att anse att Sveriges Radios programverksamhet i detta hänseende är mycket angelägen. Ett tecken på denna uppfattning är ju de betydande höjningar, med mer än 50 procent, som skett vid anslagsgivningen under de senaste fem åren, från 4,2 miljoner till 6,36 miljoner kronor. I fjol höjdes anslaget med 360 000 kronor. Dessutom får denna verksamhet bidrag från kollegiet för Sverige-information. Ett programarbete av det slag som utlandssändningarna utgör skulle väl kunna motivera ökat anslag, men det är denna verksamhet som bekant inte ensam om. Eftersom detta anslag under senare år svällt mera än de flesta andra har utskottsmajoriteten inte ansett det motiverat att frångå den prioritering som Kungl. Maj:t gjort. Hur anslaget sedan programmässigt skall utnyttjas är det Sveriges Radios uppgift att bestämma. Herr Gustafson i Göteborg sade att det blir inskränk; ningar i Sverige-informationen. Jag har mycket svårt att tro att Sveriges Radio skulle disponera medlen på ett sådant sätt att dess möjligheter att förse utlandssvenskarna med väsentlig information försämras.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

Herr talman! När herr Zachrisson säger att han tror att Sveriges Radio skall disponera pengarna på ett riktigt sätt vill jag erinra om det faktum, att Sveriges Radio inte får ta licensmedel i anspråk för utlandsverksamheten utan måste hålla sig inom ramen för det anslag som lämnas. Att detta innebär nedskärningar har vi fått bekräftelse på från Sveriges Radio, såsom herr Zachrisson mycket väl känner till. Det är därför som det är så motiverat att i dagens läge öka anslaget med 400 000 kronor, så att det kan bli en tillfredsställande programverksamhet. Jag vill inte ytterligare kommentera den olyckshändelse som socialdemokraterna har råkat ut för när dei gäller reservationen om programreglerna. Det har ju nu blivit fullständigt klarlagt att man trodde ait det förhöll sig på ett annat sätt än det i själva verket gör, och då skall jag inte lägga lök på laxen.
Herr talman! Herr Zachrisson yttrade att jag inte skulle ha vetat vad jag skrev på.

Herr talman! Jag respekterar att herr Dahlgren intar denna ståndpunkt. Jag vill bara än en gång erinra om att herr Dahlgren skall rösta för samma reservation som herr Carlshamre och trycka på en knapp som ger samma utslag. Visserligen visar era lampor då en och samma färg på voteringstablån, men det finns uppenbarligen ett helt spektrum av åsikter bakom denna färg.

Herr talman! Får jag tala om för herr Zachrisson, att när jag röstar för reservationen ansluter jag mig till den sådan den föreligger och inte med den tolkning som herr Carlshamre har velat göra.

Herr talman! Jag tar för givet att den debatt som här föres noga kommer att penetreras av både utbildningsministern och Sveriges Radio-TV. Det är min förhoppning att positiva synpunkter som framförs under debatten skall få påverka utformningen av programmen i framtiden — detta inte minst med tanke på den monopolställning som Sveriges Radio-TV har. Inom kort kommer Sveriges Radio att ta i bruk en andra kanal för sändning av televisionsprogram. Tiden för televisionssändningarna ökas därigenom avsevärt. Den ökade programtiden bör givetvis fördelas mellan olika slags program. Härvid bör man ta stor hänsyn till områden och grupper som har mycket litet av sändningstiden i den nuvarande kanalen. Jag vill då särskilt understryka angelägenheten av att de religiösa programmen ges större utrymme. En mycket stor del av den svenska televisionspubliken står bakom ett sådant krav. Aktiviteterna inom såväl statskyrkan som frikyrkorna tyder på att program av här ifrågavarande art får stora lyssnaroch tittargrupper. Naturligtvis bör gudstjänster sändas i betydligt större utsträckning än som nu sker. Det synes vara rimligt att gudstjänst sändes varje sönoch helgdagsförmiddag. Aftongudstjänstfrekvensen bör på något längre sikt nå motsvarande omfattning. Med tanke på den vidsträckta barnoch ungdomsverksamhet som bedrives inom statsoch frikyrka ter det sig rimligt att barnoch ungdomsprogram sändes varje vecka. Vidare bör den vidgade sändningstiden möjliggöra större utrymme åt reportage och liknande från religiös och kyrklig verksamhet, och utöver det nämnda kan anföras socialoch nykterhetsverksamhet. Dessutom bör enligt min mening mer än hittills religiösa frågor tas upp i diskussioner och föreläsningar. De religiösa programmen torde vara förhållandevis billiga att framställa genom att det grundläggande materialet i stor utsträckning ställs till förfogande av statskyrkan och frikyrkorna. Medan jag tacksamt noterar alla de program som kan accepteras och avlyssnas av en stor majoritet, uttrycker jag förhoppningen att radio och TV tar hänsyn till de synpunkter jag här framfört.

Herr talman! Efter den välvilliga skrivning som statsutskottet gjort i fråga om min motion II:717 borde jag kanske vara belåten. I motionen har jag och mina medmotionärer yrkat på en snabbare utbyggnadstakt för TV 2 än planerat. Detta har uttalats med hänsyn till de stora områden inom nordvästra Svealand och Norrland, som enligt tidigare planer får vänta kortare eller längre tid på möjligheterna att se TV 2. Alternativt borde enligt vårt förmenande en lägre avgift tillämpas för dem som från början inte nås av sändningarna. Vi och de många människor som berörs av frågan är inte ensamma om denna uppfattning. I proposition nr 136 till 1966 års riksdag uttalar sig departementschefen för en differentiering av avgiften med hänsyn till möjligheterna att ta emot programmen intill dess att hela distributionsnätet utbyggts. I sitt svar härpå anför telestyrelsen att den nya kombinerade avgiften för rundradio och TV 1 och 2 blir efter 1966 års penningvärde endast 10 kronor högre per år än den tidigare avgiften för radio och TV tillsammans. Det bleve således efter deras bedömning en så blygsam skillnad att en geografisk differentiering av avgiften skulle kosta televerket förhållandevis mera än den skulle smaka abonnenterna. Detta måste vara en chimär. Sanningen är väl att man sänkt den andel som TV 1 har av den gemensamma avgiften. I annat fall förleds man att tro att kostnadsökningen för driften av TV 2 skulle motsvara endast 10 kronor per år. Vid en avgiftsdifferentiering borde skillnaden kunna göras större. Men låt oss efter statsutskottets välvilliga skrivning glömma den lilla orättvisan att 15—25 procent av befolkningen under en tid får betala för faciliteter som man inte har. Man är heller inte alltid van vid millimeterrättvisa gentemot glesbygdsområdena; ibland kan man glädja sig även om det bara blir kilometerrättvisa. Verkligt glädjande är alltså statsutskottets positiva hållning i denna fråga. Enligt vad utskottet erfarit »synes vissa möjligheter föreligga att snabbare uppnå en högre täckningsgrad än som sålunda förutsatts». Utskottet förutsätter också att alla möjligheter i form av provisoriska utbyggnader och andra åtgärder tas till vara. Motionärerna ser också som väsentligast att den nära nog hundraprocentiga täckningsgraden uppnås snabbast möjligt. Sedan, herr talman, är det emellertid fråga om hur man utnyttjar detta tillskott av sändningstid. Härvidlag vill jag livligt instämma i vad föregående talare har anfört. I början av mars aviserades en del provprogram, bl.a. barnfilmer, som skulle sändas på söndagsförmiddagarna. Beskedet väckte stor oro bland söndagsskolfolk, men dess bättre ändrades tiden till lördagar. Anledningen härtill uppges vara att man kunde råka i konflikt med den programverksamhet som bedrevs i TV 1. Det är lätt att räkna ut att om TV ökade sin verksamhet på söndagsförmiddagarna, skulle detta på ett menligt sätt inverka på söndagsskolans verksamhet. Redan det förhållandet att vissa reprisprogram nu sänds vid den tiden i TV 1 utgör en konkurrens med söndagsskolan. När radion för en del år sedan sände ett radiospel på söndagsskoltid märktes en klar återverkan på barnarbetet. Barn som gärna ville gå i söndagsskolan men samtidigt fångades av radioprogrammet kom i en mycket svår valsituation. Söndagsskolan har en hundraårig tradition och engagerar nära en halv miljon barn. TV borde vid planeringen ta lika stor hänsyn till detta som till sina egna program. Det är klart att många barn skulle välja den lättaste vägen, nämligen att stanna hemma från söndagsskolan för att se på TV. De flesta barn som går i söndagsskola kommer från så kallade icke troende hem, och detta visar vilket brett intresse det ändå finns för söndagsskolan i vårt land. Under veckohelgerna vill också folk idka friluftsliv. Många föräldrar tar baren med på utflykter ut till sina lantställen o. s. v. Även detta skulle hindras av en TV-verksamhet som alltför mycket engagerar barnen på söndagsförmiddagarna. Starka skäl talar således för att TV inte borde klampa in i hemmen vid denna tid. Herr talman! Jag har inget yrkande med avseende på motionen men har funnit det angeläget att framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Orsaken till att jag begärde ordet var ett påstående av herr Gustafson i Göteborg som jag gärna vill ha litet bättre definierat. Han sade i sitt inledningsanförande att den tid inte är långt avlägsen då vi kan emotse satellitsändningar som går direkt till våra mottagarapparater. Tidsbestämningen är mycket svävande, men den som har uppfattningen att detta kommer att inträffa mycket snart kommer absolut att bli besviken. Man har ännu inte löst problemet om hur man skall förse dessa satelliter med den energimängd som går åt för en sändning, som är så stark att den går direkt till våra mottagarapparater. Vi får inte låta oss förvillas av att vi har fått satellitsändningar till våra apparater i hemmen, ty de har hittills alltid sänts över reläsändare med ny energitillförsel. Frågan om satellitsändningar direkt till våra mottagare är ännu inte ens tekniskt löst. Dessutom skulle de få otroliga konsekvenser för hela vår samfärdsel på detta område, och det måste dröja länge innan myndigheterna kan nå fram till ett beslut om på vilket sätt det hela skall ordnas. Problemet har redan diskuterats i FN. Man måste ha klart för sig vilken oerhörd källa till störningar över hela TV mottagningen som ett frisläppande av satellitsändningar skulle bli för de länder som skulle bli berörda — och det är alla länder som finns i världen. Man kan nämligen få satelliter som snurrar runt vår jord och sådana som står stilla över ett visst område. Men vi får nog betänka oss mer än en gång innan vi släpper in den formen av propaganda. Det är också behäftat med otroligt stora kostnader att ha en satellit som är så utrustad att den år efter år kan skapa sin egen energi för sändningar — det är inte småsmulor det är fråga om. Efter att ha lyssnat på herr Carlshamres olika utläggningar tycker jag att han utomordentligt väl har kvalificerat sig för huvudrollen i Verdis opera »Den vilseförda». Hans resonemang hit och dit har varit fullständigt omöjligt att följa. När han till sist säger att han inte har fört moderata samlingspartiets talan är det därför med glädje man konstaterar att man inte kan belasta moderata samlingspartiet för hans uttalanden. Å andra sidan skulle det vara intressant att få reda på var man egentligen har moderata samlingspartiet i denna fråga.
Herr talman! Det är intressant att herr Henningsson tog upp frågan om det perspektiv som satellitsändningarna ger — alltför sällan har man funnit något intresse härför i denna kammare. När jag sade att dessa sändningar kommer inom en kort tidrymd menade jag att jag inte kunde ange det exakta året, men nog ligger detta mycket nära, herr Henningsson. En del experter har tidigare sagt att sådana sändningar kan bli möjliga 1975, men andra anser att de kan komma tidigare. Herr Henningsson känner givetvis väl till den UNESCO-konferens som redan för ett par år sedan hölls beträffande denna fråga. Såväl ryska som amerikanska experter sade då att de tekniska förutsättningarna finns. Dessa sändningar kommer att ske via geostationära satelliter av den typ som herr Henningsson nämnde, sådana som »står stilla»; det är de som hör framtiden till. De tekniska förutsättningarna finns alltså, och därför sade jag i mitt anförande att det är utomordentligt viktigt att vi får ett internationellt samarbete och infogar den svenska TV-verksamheten i detta internationella samarbete. Pratet om att vi nog skall kunna störa sändningarna eller förbjuda folk att titta på dem är alltför enkelspårigt. Vi bör kunna få en allvarlig debatt i denna fråga.
Herr talman! Jag brydde mig tidigare inte om att återkomma till frågan om vad vi representerar — jag tyckte det var onödigt. Men om herr Henningsson känner sig vilseförd skall jag gärna göra det. Vad jag för någon timme sedan försökte klargöra var att jag inte tillhör statsutskottet och följaktligen inte heller reservanterna. Därför kan jag inte säga att jag representerar reservanterna. Däremot vågar jag lugnt försäkra herr Henningsson att de åsikter som jag i dag framfört både när det gäller att utläsa innebörden av reservationen och när det gäller den allmänna inställningen till friheten respektive monopolet i etern representerar moderata samlingspartiets riksdagsgrupps uppfattning.
Herr talman! Efter herr Carlshamres senaste deklaration behöver kammaren inte längre räkna sig till de vilseförda.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har på ett så klargörande och belysande sätt redogjort för folkpartiets inställning, att det är överflödigt för mig att närmare gå in på den.

Vi har betonat dessa villkor så många gånger att man inte kan vara annat än förvånad över att herr Lindahl ändå låtsas att han under de gångna åren inte uppfattat dem. Det verkar som om han i Övrigt intresserade sig för frågan. Men det blir en plötslig dövhet hos herr Lindahl och några andra när det gäller denna markering av folkpartiets ståndpunkt. Jag begärde närmast ordet för att ställa frågan huruvida det inte skulle vara möjligt att komma ett steg framåt i debatten genom att dela upp problemkomplexet, som i sig rymmer ett par tre olika problem, och få de olika problemen belysta vart för sig. Syftet skulle vara att uppnå en klargörande debatt. Min avsikt är alltså inte att framföra någon annan åsikt än folkpartiets tidigare av herr Gustafson i Göteborg angivna och av mig antydda ståndpunkt. En fråga är huruvida vi i Sverige skall ha konkurrens eller monopol. Jag menar då verklig konkurrens och inte bara litet grand på vissa områden mellan olika kanaler inom ett monopolföretag, alltså en verkligt effektiv konkurrens även beträffande nyhetsfördylikt. Den andra frågan är: Vilken medling, anställningsförhållanden och inställning har partierna till reklam i radio och TV? Det är ett självständigt problem, något som jag tror att t.o.m. statsrådet Palme betonade för något år sedan. När det gäller den första frågan om konkurrens eller monopol kan man naturligtvis inte komma ifrån att parallellen med tidningarna i vissa avseenden är mycket väsentlig. Det gäller ju ett informationsproblem, och det gäller att få mångsidighet i informationerna och den stimulans till bättre program respektive bättre tidningar som konkurrensen ger. Det gäller vidare möjligheterna att få replik. Det behöver inte vara en replik i egentlig mening, men om en fråga blir ensidigt belyst i en tidning, kan förhållandena läggas till rätta i en annan. Om en fråga skulle bli ensidigt belyst i det ena TV-företagets program, kunde det andra finna det motiverat att släppa fram avbalanserande synpunkter. även med den bästa vilja i världen kan det bli en viss ensidighet i TV-programmen — det vet vi. Det kan slumpa sig så att de reklamprogram som förekommer i dagens TV — konsumentrutor och liknande — råkar bli ensidiga. All right! I sådana fall har man större garantier för mångsidighet och avbalansering genom en effektiv konkurrens. Jag tror att parallellen med tidningarna håller mycket långt. Vi vet att det finns teoretiska möjligheter att starta nya tidningar. Det brukar emellertid i denna kammare betonas att det i verkligheten är mycket svårt att starta nya väsentliga dagstidningar. Detta har anförts som skäl för att man med hjälp av samhälleliga anslag skulle försöka trygga konkurrens mellan olika tidningar. Jag tycker, herr talman, att det är ganska uppenbart att en effektiv konkurrens har fördelar.

Den andra frågan gäller TV-reklam och är alltså oberoende av den första. Det förekommer reklaminslag i omkring tre fjärdedelar av de västeuropeiska TV-företagen. Vi har hela problemet med satelliter. Vi har också möjligheten att i Danmark ta in program med reklam till exempel från Tyskland och att i södra Sverige ta program från Danmark etc. Säger man på socialdemokratiskt håll definitivt och av principiella skäl nej till all reklam i svensk television? Det har förefallit så ibland. Men jag erinrar liksom herr Gustafson i Göteborg om Mr. Wilson i England, som har en helt annan inställning. I Finland hade man ett TV-företag med reklaminslag, som av vissa skäl inte kunde ekonomiskt klara sig utan har slagits samman med de andra. Jag har frågat många ledande socialdemokrater i Finland om det fanns eller finns någon bestämd inställning mot reklaminslag. Jag har frågat så under årens lopp. De har svarat att det har de inte hört talas om. Det är därför av stort intresse, herr talman, att få svar på frågan: Är svensk socialdemokrati av principiella skäl — alltså permanent eller för mycket lång tid framåt — motståndare till reklam i televisionen? Det har tidigare förekommit vissa uttalanden från herr Palme som antytt att han ville hålla dörren öppen för reklaminslag längre fram. Vill man på socialdemokratiskt håll fortfarande hålla möjligheten öppen för reklamfinansiering av en del av kostnaderna för TV? Är socialdemokraterna ängsliga för att licensavgifterna annars skulle bli av storleksordningen 350—400 kronor om året vid mitten av 1970-talet? Det måste nämligen bli mycket mera sändningstid i TV än vad som planerats för 1970 och kostnaderna blir då höga. Vi vet vilka svårigheter det varit hittills att finansiera TV-verksamheten. Detta är en intressant fråga, herr talman, som jag tilllåter mig att ställa. Man kan vidare fråga sig var månne Sveriges folk står när det gäller spörsmålet om att antingen ha avgifter av storleksordningen 350—400 kronor om året vid mitten av 1970-talet eller ha väsentligt lägre avgifter med viss reklamfinansiering. En gång för åtskilliga år sedan hade jag ett mycket intressant samtal med en framstående socialdemokrat — samtalet var privat så jag skall givetvis inte nämna hans namn. Jag frågade varför vi inte kunde pröva reklam i TV så att Sveriges folk kunde se om det var så otrevligt och medförde så stora nackdelar att man sade »Bort det!» eller om man kanske skulle föredra 100—150 kronor lägre avgift per år och bevara reklamen. Denne socialdemokrat svarade faktiskt att det var inte lämpligt, ty om folk väl börjat vänja sig vid reklam i TV ville man inte avskaffa den för att sedan få betala en mycket högre licensavgift. Jag brukar, kanske i motsats till några talare på regeringsbänken, vara mycket återhållsam när det gäller att citera samtal där man inte kan namnge källan, men då det förekommer ibland på den sidan, må det tillåtas mig att göra ett undantag och här återge detta enligt min mening mycket upplysande uttalande. Jag tror att den person jag talade med hade rätt i att om Sveriges folk verkligen fick välja mellan att bevara reklamen och ha lägre licensavgift eller att avskaffa den på prov startade reklamverksamheten och höja avgiften, så skulle valet utfalla till förmån för ett inslag av reklam. Herr Lindahl talade om organisationerna. Jag tror det vore bra om i en fråga av denna art organisationernas medlemmar hade möjlighet att direkt ge sin mening till känna. Styrelser i organisationer i all ära, men deras uttalanden kan inte alltid ersätta uttryck för en bred demokratisk opinion inom organisationerna och utanför organisatio nerna, alltså bland Sveriges folk, med andra ord bland konsumenterna. Fram för största möjliga konsumentinflytande i det här spörsmålet! — för att nu tala ett språk som jag tror att TV-tittarna känner igen. Mot denna bakgrund, herr talman, vill jag rikta följande tre frågor till regeringspartiet: Föredrar ni i och för sig ett TV monopol, eller föredrar ni effektiv konkurrens? Kan ni tänka er att acceptera en framtida reklamverksamhet i syfte att därmed delvis finansiera två TV-program — alltså inte nödvändigtvis bunden till det ena? Tror ni att det är möjligt att utan reklaminkomster hålla nere licensavgiften vid mitten av 1970-talet — med en tillfredsställande sändningstid — under en totalkostnad av storleken 350— 400 kronor? Herr talman! En del saker här är naturligtvis inte lätta att bedöma. Vår ståndpunkt är att man genom en skyndsam och energisk utredning bör skaffa sig ökade informationer och sedan möjlighet att utröna den uppfattning Sveriges folk har. Jag erinrar ännu en gång om vad herr Gustafson i Göteborg har sagt, att med den organisation som vi har talat om någon inverkan på programmet inte får utövas av dem som har att göra med reklamen. Vår position är alltså i huvuddragen fullständigt klar. Vi vill ha en ordentlig utredning och ett skyndsamt utarbetande av planer för en verksamhet som vi tror att Sveriges folk kommer att gilla. Vi är icke rädda för en utredning. Vi önskar den. Det förefaller som om man på den andra sidan vore ängslig för att en utredning av det slaget skulle visa att det finns möjligheter att — utan några risker för programverksamheten — bygga upp ett företag av den typ vi föreslår. Man tycks vara ängslig för att folkopinionen skulle reagera alltför positivt för de riktlinjer som på detta sätt skulle bli belysta. Det förefaller som om man därför vore rädd att acceptera en sådan förutsättningslös utredning. Jag vill, herr talman, starkt förorda att en sådan utredning företas skyndsamt och att vi redan i dag får det bidrag till ett klargörande av debatten som en kommentar till de nyss framställda frågorna skulle innebära.